Herr talman! Huvuduppgiften under det nya riksdagsåret blir liksom tidigare under 1977 att försöka vidmakthålla och helst öka sysselsättningen, att mildra verkningarna av omställningarna i direkt krisdrabbade branscher, att begränsa prisstegringarna och att få ner underskottet i utrikesaffärerna. Först om vi lyckas med det kan vi skapa en grundval för att gå vidare med reformpolitiken. Den ekonomiska utvecklingen ute i världen är fortfarande ogynnsam. Återhämtningen i en del av industriländerna har under senare tid snarast mattats av. Det borde dock finnas förutsättningar för en fortsatt återhämtning, om bl.a. de stora industriländerna — jag tänker främst på Västtyskland och Japan — bestämde sig för en mer expansiv politik. En lika återhållsam politik i dessa länder som hittills kommer däremot med all sannolikhet att ytterligare förvärra den massarbetslöshet som redan är ett faktum i många av länderna i Västeuropa. Även vårt land skulle i så fall få ännu svårare att klara sysselsättningen. Man måste räkna med fortsatta avsättningssvårigheter för den svenska exportindustrin och likaledes hård konkurrens från importen på vår hemmamarknad. En sådan utveckling motverkar givetvis också de ansträngningar som vi själva gör för att ta igen den konkurrenskraft som har gått förlorad genom de inhemska kostnadsökningarna. Det är klokt att ställa in sig på att förlusten av marknadsandelar för svenska företag såväl på exportmarknaderna som på hemmamarknaden inte kommer att kunna återvinnas utan stora ansträngningar. Underskottet i utrikesaffärerna sätter samtidigt bestämda gränser för hur hög aktivitet som vi kan driva upp inom vårt eget land genom rent inhemska åtgärder. Ökad konsumtion innebär under sådana omständigheter att vi måste fortsätta att ta upp stora lån i utlandet, dvs. att vi tar på oss en ytterligare skuldbörda som så småningom skall betalas igen. Samtidigt behöver en större del av de resurser som finns tillgängliga avdelas för produktiva investeringar i industrin och näringslivet i övrigt. Ett kraftigt växande antal pensionärer och behovet av att förbättra servicen och den ekonomiska standarden för barnfamiljerna innebär också det krav på resurser, inte minst i kommunerna. Sammantaget medför dessa förhållanden att det under de närmaste åren kommer att finnas utomordentligt litet utrymme för en ökning av den privata konsumtionen. Den situation som vi just nu står mitt uppe i fordrar insatser på många områden för att man skall kunna klara syselsättningen, dämpa prisstegringarna och åstadkomma bättre balans i utrikesaffärerna. Det krävs åtgärder som underlättar exporten och ger svenska varor bättre möjligheter att konkurrera med importen på hemmamarknaden. Devalveringen hade just det syftet — sänkningen av arbetsgivaravgiften likaså. Samtidigt med devalveringen upplöstes kronans hårda anknytning till den tyska marken i den s.k. ormen. I fortsättningen skall värdet på kronan i stället fastställas i förhållande till ett vägt medelvärde av alla viktigare valutor i vår utrikeshandel. Även den åtgärden bör på sikt underlätta för svenska företag i konkurrensen med utländska medtävlare. Devalveringsbeslutet har kritiserats av socialdemokraterna. Det har kallats ett hot mot de breda löntagargruppernas standard. Dessutom har socialdemokraterna ägnat sig åt en helt orimlig mytbildning om att oppositionen inte på sedvanligt sätt skulle ha underrättats om regeringens avsikter i förväg utan ha ställts inför fullbordat faktum. Får jag slå fast: Regeringen hade kontakt med oppositionen i förväg. I själva sakfrågan har oppositionen hela tiden tagit lätt på kostnadsproblemen och på de svårigheter som dessa har skapat för utrikesaffärerna — inte bara för varuexporten utan exempelvis också för sjöfartsnäringen och turismen. Ingen kan rimligen mena allvar med beskyllningen att åtgärder för att trygga jobben för dem som arbetar i gruvorna, stålverken och skogsindustrin skulle utgöra ett hot för löntagare eller andra folkgrupper i ett läge när det ena jobbet efter det andra försvinner i dessa näringar på grund av vikande efterfrågan på de svenska produkterna. Det värsta som kan hända är naturligtvis att jobben försvinner. Ingen lär heller kunna bestrida att devalveringen och övriga åtgärder nu håller på att ge resultat: det blir lättare att sälja, och man ser mera optimistiskt på situationen. Det är samtidigt anmärkningsvärt att socialdemokraterna trots sin hårda kritik inte har lyckats presentera några som helst konkreta alternativa åtgärder, som skulle kunna underlätta avvecklingen av de stora lager som gruvföretagen, stålverken och massaindustrierna sedan länge ligger inne med. Utan att kunna sälja sina produkter kan självfallet inget företag i längden hålla verksamheten i gång. I den situationen är det likgiltigt vem som är ägare till ett företag. Svårigheterna är av samma natur. Utan möjligheter att sälja vill heller inget företag anställa mer folk. Utan köpare av produkterna blir företagen försiktiga med utbyggnader och andra investeringar. Därför går det inte ihop när socialdemokraterna exempelvis anser sig kunna lösa krisen i det hårt drabbade Norrbotten med investeringar i de statliga basindustrierna, utan att samtidigt vara beredda att vidta några som helst åtgärder för att trygga avsättningen. En annan handlingslinje måste vara att fortsätta den omfattande arbetsmarknadspolitiken och att fortsätta att stimulera investeringarna. Den risk för investeringsnedgång i industrin som nu föreligger utgör utan tvivel ett hot. Det är mot den bakgrunden som regeringen nyligen har beslutat förlänga och i vissa avseenden också utvidga de tidigare sysselsättningsoch utbildningsinsatserna. Stat och kommun kan genom dessa åtgärder tidigarelägga byggen och inköp av utrustning och varor för omkring 600 milj.kr. Industriföretagen får samtidigt möjligheter att hålla kvar övertalig arbetskraft under begränsad tid för specialuppgifter eller utbildning genom bl.a. förlängningen av den s.k. 25-kronan. Det blir också ett ökat antal beredskapsarbeten, bl.a. i form av vägarbeten, och en utökning av arbetsmarknadsutbildningen. Sist men inte minst har regeringen satt in omfattande arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att hålla nere ung domsarbetslösheten. Därigenom kan ett ökat antal ungdomar få sysselsättning i produktionen eller genom studier. Den totala kostnaden för detta arbetsmarknadspolitiska program uppgår till ungefär 2 miljarder kronor. Till detta kommer specialinsatser till de värst drabbade landsdelarna. Olof Palme tog upp situationen i Norrbotten, och han drog sig inte för att påstå att vi i regeringen sagt att norrbottningarna får klara sig själva. Sanningen är att Norrbotten bl.a. har fått utökad skolbyggnadskvot samt mer pengar till vägarna och kraftverksbyggena. Det pågår också undersökningar om möjligheterna att sätta i gång fler investeringar i de statliga företagen inom basindustrierna. Socialdemokraterna har föreslagit en investeringsram på 2 miljarder för sådana investeringar. Man skall då ha klart för sig att det krävs en summa av den storleksordningen redan för att täcka förlusterna under 1977 i Norrbottens tre största industrier, LKAB, NJA och ASSI. Det om något visar vilka ekonomiska insatser det behövs för att klara problemen såväl i Norrbotten som i övriga delar av vårt land. För att underlätta industriinvesteringarna fortsätter regeringen också stimulansåtgärderna på detta område. De redan utgående investeringsavdragen och motsvarande bidrag kommer alltså att kunna utnyttjas även under 1978. Under samma tid får företagen fritt ta i anspråk sina investeringsfonder. Mot dessa selektiva åtgärder har oppositionen — i varje fall socialdemokratin — såvitt jag vet, i stort sett inte haft något att erinra. Men man skall då ha klart sig för att sådana insatser inte blir lika effektiva utan att generella åtgärder läggs i botten — och den typen av åtgärder vill socialdemokraterna av någon anledning inte godta. Den tredje gruppen av åtgärder är de olika branschprogrammen för direkt krisdrabbade näringar. Sådana branschprogram har redan antagits för bl.a. varvsnäringen och vissa delar av tekoindustrin. Regeringen presenterade i går åtgärder för andra delar av tekoindustrin och kommer inom kort att lägga fram förslag till åtgärder för andra delar av tekoindustrin och för specialstålindustrin. Arbete pågår likaså för att hitta lösningar för handelsstålssektorn och gruvindustrin. Det rör sig i dessa branscher inte bara om konjunkturproblem utan i hög grad också om strukturproblem, som stat och kommun, företag och fackliga organisationer gemensamt har att ta sig an. Inte sällan krävs det också en bantning av branschen som helhet. Det får dock inte förleda oss att dödförklara dessa näringar på det sätt som socialdemokraterna exempelvis ville göra med jordbruket på 1960-talet. Tvärtom finns det - som jag ser det — framtidsmöjlighoter för många företag även inom så utsatta branscher som teko, stålindustrin och sjöfarten när omställningsproblemen väl är övervunna. Men det kommer att kräva åtskilligt arbete och stora ekonomiska insatser för att klara dessa problem. Sist men inte minst gäller det att lägga grunden till en mer långsiktig förbättring av det svenska näringslivets konkurrenskraft. Det fordrar en aktivare långsiktig näringspolitik. Därvid måste inte minst de mindre och medelstora företagens utvecklingsmöjligheter tas till vara på ett bättre sätt än under den tid då socialdemokraterna var i regeringsställning. I ett första steg på vägen mot en mer aktiv näringspolitik lägger därför regeringen inom kort fram ett särskilt småföretagspaket. Därutöver förbereds bl.a. en utbyggnad av stödet till teknisk forskning och utveckling och särskilda åtgärder för att stödja marknadsföring och exportfrämjande verksamhet. Herr talman! Jag har med denna relativt utförliga genomgång av regeringens sysselsättningsoch näringspolitik velat understryka att det verkligen inte finns några patentlösningar på dagens ekonomiska problem. Det behövs aktiva åtgärder över ett brett fält — insatser på såväl kort som lång sikt — för att lyckas. Åtgärder på ett håll fordrar som regel insatser även på andra håll för att bli effektiva. Jag har med denna genomgång också velat markera, att de sysselsättningsfrämjande insatserna nu har en omfattning som aldrig tidigare har förekommit i vårt land — inte ens under djupa kristider. Sysselsättningen har satts främst, såsom man kan fordra i en modern välfärdsstat. För ingenting utgör ett större hot mot välfärden än just arbetslösheten. Till Lars Werner vill jag säga att det i september i år faktiskt var 10 000 fler sysselsatta än i september i fjol. Men det innebär inte att vi är tillfreds med utvecklingen, att vi är nöjda — även om vi i en internationell jämförelse kan se att Sverige har klarat sig mycket bra när det gäller sysselsättningen. Det blev en uppgång av arbetslösheten under hösten, men fortfarande ligger den på 2 96 i Sverige. I nästan alla jämförbara länder ligger arbetslösheten nu på mellan 5 och 8 96, dvs. tre-fyra gånger högre än här i Sverige. Det som jag nu redovisat är också den bästa dementin på att den nya regeringen skulle föra högerpolitik. ”Sysselsättningen främst” är verkligen inte något som man förbinder med högerpolitik. Samtidigt är det förvånande att så många regeringar med socialdemokratiskt inslag ute i Europa fortsätter att föra en i traditionell mening verkligt konservativ sysselsättningspolitik. I den redovisning som jag har lämnat om regeringens åtgärder — arbetsmarknadspolitiken, konkreta insatser för att klara branscher där krisen är ett faktum — ligger också svaret på den fråga som Olof Palme ställde om vilken ekonomisk politik som regeringen vill föra för att vända utvecklingen till det bättre. Det har naturligtvis inte heller undgått att förvåna, att den svenska socialdemokratin under sitt första år på decennier i opposition i så liten utsträckning velat medverka i kampen mot arbetslösheten. I stället har krafterna förötts på en ensidig och i grunden ganska ofruktbar kritik av nära nog alla de åtgärder som regeringen har vidtagit. Men det höga tonläget har inte kunnat maskera bristen på alternativ. Demonstrationer har för socialdemokraterna under detta år varit viktigare än konstruktivt tänkande. När det gäller inflationsbekämpningen har vi i Sverige hittills klarat oss mindre bra, även om den ökade takten i prisstegringarna i första hand måste tillskrivas de åtgärder som måst vidtas för att på sikt få ner prisökningstakten: momshöjningen, justeringarna av valutakurserna osv. Jag kan bara försäkra att kampen mot inflationen kommer att vara ett rättesnöre för regeringen. Det stora underskottet i utrikesaffärerna kvarstår också oförändrat och har t.o.m. fortfarande tendenser att växa. Vill man förenkla, kan man säga att vi hittills inte har betalt någonting av den större oljeräkning som oljekrisen förde med sig. Den ökade minuspost som vi har fått i bytesbalansen från 1973 fram till nu motsvarar ju ganska exakt höjningen av oljepriserna. Därav kan man möjligen också utläsa att dagens kristendenser i industrivärlden är ett tecken på en mera varaktig omställning i världssamfundet. Med de högre priserna på olja, men också på kaffe och andra råvaror, har en del av de fattiga länderna ekonomiskt tagit ett steg närmare de rika. Samtidigt har andra fattiga länder, som nu är i stark industriell utveckling, alltmer börjat arbeta sig in på färdigvarumarknaderna i industrivärlden. Inte bara Japan, utan också andra länder i Sydostasien, upplevs nu som allt starkare konkurrenter av bl.a. svenska företag. Det är sannolikt en ändrad konkurrenssituation, som kommer att bestå. Utan att vi riktigt har tänkt på detta har det tagits steg på vägen mot en ny ekonomisk världsordning. Det är en utveckling som vi alla officiellt starkt bejakar. Men då måste vi vara beredda att som enskilda individer eller som företrädare för olika grupper och nationer ta konsekvenserna av en sådan utveckling. När kaffepriserna ökar, stiger konsumentprisindex. Detta konsumentprisindex läggs då som grund för kompensationskrav. Men det finns naturligtvis inte något reellt utrymme för att tillgodose sådana kompensationskrav; produktionsresultaten i den svenska industrin eller i det svenska jordbruket förbättras ju inte genom att kaffepriserna stiger. Om kompensationskraven då genomförs, leder det i stället till att den allmänna prisnivån höjs ännu mer eller till att vi måste låna ännu mer pengar i utlandet för att kunna betala räkningen för importen. Om det högre oljepriset, det högre kaffepriset och den nya konkurrensen blir någonting bestående — och det är jag övertygad om att vi måste räkna med — måste vi här i Sverige producera större mängd egna varor för att kunna betala samma mängd import som tidigare, och det måste vi kunna göra till konkurrenskraftiga priser. Inser vi inte det i tid, blir utlandsskulden en allt tyngre börda att bära för det svenska folkhushållet. Herr talman! På samma sätt som tidigare år med hög inflation står det klart att arbetsmarknadens parter skulle ställas inför hart när olösliga problem, om inte skatteskalan för 1978 justerades med hänsyn till inflationens verkningar. I det skatteförslag som riksdagen förelades i går har regeringen så långt det varit möjligt försökt beakta de synpunkter som organisationerna har fört fram vid överläggningar med regeringen. Fullt ut har det inte varit möjligt att tillgodose alla krav — det förekommer naturligtvis i viss utsträckning motstridiga intressen. Jämfört med det utkast till skala för 1978 som låg till grund för överläggningarna har sänkningen gjorts något större, framför allt i de vanligaste inkomstlägena. Det innebär att de relativt sett största skattesänkningarna kommer att tillfalla inkomsttagarna i låga inkomstlägen och medelinkomstlägen. Dessa grupper får gott och väl kompensation för den skatteskärpning som inflationen kan väntas medföra under ett år. Inkomsttagare i högre inkomstskikt blir däremot inte fullt ut kompenserade för den skärpningen. De som på grund av kort arbetstid, dålig tillgång på arbete, handikapp eller andra orsaker har mycket låga inkomster får en förbättring genom höjningen av det ganska nyligen införda avdraget på slutskatten. Det höjs från 250 kr. till 400 kr. och kommer i fortsättningen också att kunna utnyttjas av pensionärer. Därmed kommer det i praktiken inte att utgå statsskatt på årsinkomster under 15 000 kr. Pensionärer kommer att erhålla en skattereduktion ända upp till omkring 40 000 kr. i förhållande till inkomsttagare i aktiv ålder med samma inkomst. Det kommer i fortsättningen inte att finnas samma möjligheter som tidigare att förbättra låginkomsttagarnas situation genom ändringar i den statliga beskattningen. En inkomsttagare med 30 000 kr. erlägger 1. ex. numera inte mer än ett par procent av sin inkomst i statsskatt. Det innebär att inte ens ett fullständigt slopande av statsskatten i det inkomstläget skulle ge så förfärligt mycket. Därför måste man i ökad utsträckning söka sig andra vägar för att förbättra dessa människors ekonomiska villkor. Vad jag nu har sagt innebär inte att låginkomsttagarna skulle vara utan skatteproblem. Tvärtom innebär kommunalskatten men också i viss utsträckning löneskatterna en tung börda i dessa inkomstlägen. Kommunalskatten tar ju i allmänhet så mycket som 28-29 26 av inkomsten ända från första kronan efter det att grundavdraget är borträknat. Jämför man det med statsskatten på ca 2 26 vid en inkomst på 30 000 kr., förstår man kanske bättre att skattelättnader för de lägsta inkomsttagarna i första hand måste gå över ändringar i den kommunala beskattningen. Kommunalskattens betydelse även i högre inkomstlägen framgår av att kommunalskatten numera är högre än statsskatten ända upp till en inkomst på ca 90 000 kr. Först därefter betalar man mer i inkomstskatt till staten än till kommun och landsting. Nackdelen med skatteomläggningar av det slag som vi har haft praktiskt taget varje år under 1970-talet har bl.a. varit att de i praktiken inte gett utrymme för mer än ettåriga löneavtal. Därmed har behovet av ett automatiskt verkande system blivit allt påtagligare. Regeringen lägger nu fram förslag om ett sådant system med verkan från nästa år. Det är utformat så att man årligen skall justera skatteskalan med hänsyn till penningvärdeförsämringen. Därvid kommer man dock att bortse från sådana ändringar i index som beror på eventuella momshöjningar, eftersom en sådan höjning annars skulle utlösa en automatisk kompensation i en annan del av skattesystemet. Införandet av ett sådant här system fråntar naturligtvis inte regering och riksdag vare sig rätten eller skyldigheten att vid behov ändra den statliga beskattningen. Men man får med ett sådant system ett automatiskt verkande system i botten, som gör det möjligt för arbetsmarknadens parter att överblicka skatteutvecklingen under en längre period än ett år. Därutöver kan riksdagen när som helst gå in och göra de förändringar som bedöms angelägna av fördelningspolitiska eller andra skäl, t.ex. att man ökar omfattningen av samhällets verksamhet. Automatiken påverkar däremot inte skattebördans fördelning mellan inkomsttagare i olika inkomstklasser, som man så ihärdigt försökt göra gällande från socialdemokratisk sida. Automatiken är i själva verket helt neutral i det avseendet. Däremot kan man naturligtvis formellt hävda att statskassan går miste om en viss inflationsvinst när man vidtar en sådan här åtgärd. Erfarenheten visar emellertid med all tydlighet att den ”vinsten” under alla förhållanden måste föras tillbaka till skattebetalarna genom årliga skatteomläggningar för att det över huvud taget skall vara möjligt att komma fram till några uppgörelser om löneavtal. Herr talman! Skatter och andra ekonomiska frågor pockar av naturliga skäl på det största intresset just nu. Men det innebär inte att vi får ge avkall på åtgärderna på andra viktiga ämnesområden, t.ex. miljöfrågorna. Inte minst det som har hänt i Teckomatorp utgör i det fallet en varning. Händelserna där visar hur brottslig verksamhet — men också oförsiktig användning och slarv med gifter och kemikalier som används i dagligt bruk — kan utsätta en intet ont anande allmänhet och t.o.m. ett helt samhälle för direkt fara. Även om det som hänt i Teckomatorp förhoppningsvis skall vara en engångsföreteelse, måste det få bli en varning för framtiden. Det måste utgöra en uppmaning till myndigheter och beslutsfattare att göra kontrollen effektivare och få fram noggrannare föreskrifter. En sådan händelse bör emellertid också ha det goda med sig att vi alla blir mer miljömedvetna och uppmärksamma på riskerna med att försöka rubba naturens egna sammanhang. I just det aktuella fallet får heller ingen möda sparas för att förhindra framtida skadeverkningar. Vi har i dag inte alltid de kunskaper och de politiska instrument som behövs för en sådan politik. För att få ett samlat grepp om dessa frågor tänker regeringen tillsätta en utredning på miljöoch naturresursområdet. Det är som vi ser det hög tid att ta ett rejält tag i miljöfrågorna, utvärdera den hittills förda miljöpolitiken och ta fram en samlad syn på de här problemen, så att man i fortsättningen kan förebygga miljöförstöring i stället för att som nu ofta behöva ta till brandkårsutryckningar. Avsikten är att både naturresursfrågorna och andra miljöfrågor skall ha en central roll i den utredningen; de hör intimt ihop. I framtiden måste de behandlas i ett sammanhang, om vi skall kunna komma till rätta med dem. Den miljöförstöring som vi i dag bevittnar kan till en del förklaras med vårt resursslöseri. Vårt samhälles inriktning måste ändras från att förbruka till att bruka. Det är ett bra mål — men det kommer att ta tid innan vi når det. Det är också en utmaning, som vi är tvingade att anta och som innebär många svåra avvägningar mellan olika mål i dag och i en osäker framtid. När vi ser framåt är det också nödvändigt att vi på ett helt annat sätt än hittills låter kravet på en långsiktig och ekologiskt riktig hushållning med våra naturresurser påverka samhällsutvecklingen. Förutsättningarna för att även kommande generationer skall få möjligheter till en god livsmiljö får på inga villkor växlas in mot kortsiktiga ekonomiska vinster. Utan detta krav kan i ett längre perspektiv heller inte viktiga samhällspolitiska mål som sysselsättning, levnadskostnadsutveckling m.m. uppfyllas. Detta gäller givetvis också i ett internationellt perspektiv. Herr talman! Nyhetsförmedlingen från utlandet har de senaste veckorna dominerats av de internationella terrordåden och den sydafrikanska regeringens desperata försök att kväva alla ansatser till opposition mot apartheidregimen. Bägge fallen kan tas som exempel på att demokratiska värden alltid måste försvaras på ett aktivt sätt — t.o.m. i vår egen del av världen. Möjligheterna att påverka utvecklingen i Sydafrika går i hög grad genom internationella påtryckningar. Här är Sverige aktivt genom insatserna i FN och genom de initiativ som vi själva har tagit för att begränsa investeringarna i Sydafrika. Den politiken gäller det nu att fullfölja med all kraft för att ge frihetssträvandena allt det stöd som vi kan ge. Kampen mot terrorismen ställer i samma grad krav på internationell sammanhållning. Därför är det viktigt att exempelvis frågan om flygplanskapningarna nu kommer att tas upp i FN. Men det gäller också att övertala alla länder att inte stå till tjänst med en fristad för internationella förbrytare. Erfarenheten har visat hur viktigt det är att inte i kritiska lägen ge efter för terroristers utpressning och hot. Den växande internationella terrorismen får å andra sidan inte tas till intäkt för främlingshat eller för att göra vårt samhälle mera slutet.

Herr talman! Vi kan som bekant i dag se tillbaka på ett år och två veckors borgerlig regeringspolitik. Och ett år och två veckor av socialdemokratisk opposition. Jag vill ingalunda förneka att vi under denna korta tid mött svårigheter. Problem som grundlagts sedan lång tid tillbaka har plötsligt blivit alltmer kännbara för allt fler av vårt lands medborgare. Vi står i en ny industripolitisk situation. Betydelsefulla näringspolitiska och energipolitiska frågor kräver lösning. Nytänkande och omvärdering blir nödvändigt i många hänseenden. Krisföreteelserna har kommit att prägla tidningsrubriker och massmedia. Därigenom har det obestridliga faktum kommit i bakgrunden att en klar politisk kursomläggning ägt rum i vårt land. Den målmedvetna centraliseringspolitik som socialdemokraterna bedrivit sedan ett tiotal år tillbaka har hejdats. Det kollektivistiska tänkande som präglade den tidigare regeringspolitiken har brutits. Dess strävanden att styra och reglera med hjälp av en växande byråkratisk apparat har nu ersatts av en politik inriktad på att ställa den enskilda människan, hennes oberoende, valfrihet och individuella trygghet i centrum för samhällsarbetet. Många uppfattar säkert begrepp av det här slaget som enbart vackra fraser. Vi betraktar dem som förpliktande. Vi ser som vår uppgift att låta dem prägla utformningen av regeringspolitiken i olika konkreta frågor. Jag har under det gångna året mött väldigt många människor runt om i landet. Jag har kunnat registrera olikartade reaktioner inför den nya situation de nu befinner sig i: Dels oerhört stora förväntningar på att regeringsskiftet skulle leda till omvälvande och snabba reformer. Dels — något senare — en besvikelse över att så mycket av det gamla trots allt förblivit vid det gamla. Och dels slutligen en smärtsam överraskning över att ett folk, bland de rikaste i världen och vant att leva i stort sett obekymrat om omvärldens svårigheter, plötsligt kan befinna sig i en ekonomisk kris, De här reaktionerna är begripliga. Inte minst med tanke på de stora förväntningarna. Men samhällsarbete är komplicerat. Förändringar tar tid. Politiskt reformarbete kräver inte bara djärvhet och initiativkraft. Utan också uthållighet och tålamod. Inte minst i ett samhälle som vårt, med en offentlig sektor mer omfattande än i något annat fritt land och med regleringsmekanismer mer djupgående än annorstädes. Att vända en sådan statsskuta tar tid. Och ju besvärligare farvatten skutan manövrerar i, ju hårdare stormar som möter, desto svårare blir kursomläggningen. Detta har människorna i vårt land börjat förstå. Detta är det nya i den reaktion jag i dag möter ute i landet. Å ena sidan en växande insikt om våra problem och också om orsakerna till dem. Å andra sidan en ökande förståelse för vad som nu krävs för att komma till rätta med svårigheterna. Och samtidigt ett allt starkare förtroende för den nya regeringens strävanden att utan kortsiktiga partitaktiska spekulationer klara av de här väldiga svårigheterna. Att den socialdemokratiska oppositionen under detta år och dessa två veckor haft ännu större svårigheter att växa in i sin nya roll är obestridligt. Därom vittnar — om inte annat — den debatt som just i dag förs i pressen. Det är begripligt att omställningen från långvarigt regeringsinnehav till plötslig oppositionsroll måste ha varit smärtsam. Men det är obegripligt att detta skulle ha behövt leda till en så stor osäkerhet, sådan ryckighet, så mycket famlande och allmän planlöshet som kännetecknat partiets handlande under detta mycket viktiga år. Detta är, herr talman, utomordentligt beklagligt. Inte för vår skull, utan för landets skull och för dess ekonomi. Och på sikt, tror jag, också för socialdemokraterna — det demokratiska Sveriges största parti — att på detta sätt ha svikit sitt politiska ansvar. Vi har alla — över partigränserna — ett gemensamt ansvar för vårt folkhushålls ekonomi och för att sådana åtgärder tillgrips som botar och inte förvärrar det ekonomiska sjukdomstillstånd som vi befinner oss i. Mot den bakgrunden, herr talman, vill jag ägna återstoden av det här anförandet till att i korthet belysa Sveriges ekonomisk-politiska situation. Vi kommer visserligen att om en dryg månad få en mer ingående debatt om den ekonomiska politiken. Då har oppositionen redovisat sina alternativ, hoppas jag i varje fall, till den proposition om inriktningen av den ekonomiska politiken, som regeringen nu lagt på riksdagens bord. Men det finns skäl att redan i dag beröra de perspektiv som tecknar sig i den propositionen. Socialdemokraterna gjorde som bekant omedelbart efter valet gällande, att den nya regeringen övertog en problemfri och stark samhällsekonomi. I dag, ett år efteråt, har vi hört herr Palme här i kammaren medge att det fanns problem — men då förnekade han det. I själva verket ägde valet rum mitt uppe i en svår valutakris. Redan under augusti och september månader förra året — alltså före valet — förlorade den svenska valutareserven miljardbelopp. En tredjedel av valutareserven rann ut ur landet. En av den nya regeringens allra första uppgifter blev att ta itu med valutautflödet, som bottnade i att utlandet inte alls godtog den gamla regeringens påståenden om vår ekonomis styrka. Sedan kom krisrapporterna med täta mellanrum. Redan innan regeringen ens hunnit bildas fick vi de första. De gällde järnoch stålindustrin, och inte minst NJA, som var i omedelbart behov av en dryg miljard kronor för att kunna överleva. Nära nog på löpande band redovisades sedan överhängande problem inom varvsindustrin, rederinäringen, gruvorna, tekoindustrin, skoindustrin och den manuella glasindustrin. Är den här uppräkningen en svartmålning, herr Palme? Är det fel att påminna om detta? Skulle vi ha låtsats som om det inte förhöll sig på det här sättet? Vad skulle folk som jobbade i de här industrierna ha sagt om vi gått ut och predikat att allt bara var bra, om vi underlåtit att tala om sanningen för folk? Hur skulle vi då ha kunnat få underlag för de åtgärder vi vidtog? För en tid sedan offentliggjordes en SIFO-undersökning om orsakerna till krisen. 59 96 av de tillfrågade angav det internationella konjunkturläget, 58 96 det svenska kostnadsläget. Att — som socialdemokraterna påstått — allt skulle bero på den nya regeringen, trodde bara 10 96. Sveriges folk har alltså — i motsats till socialdemokraterna — klart för sig att den viktigaste orsaken till det besvärliga ekonomiska läget är den kostnadskris som orsakades av de under 1975 och 1976 ökande arbetskraftskostnaderna. Herr Palme lägger fortfarande hela skulden på utlandet. Men till följd av de stigande kostnaderna ökade vår export långsammare än andra länders. Världshandeln ökade trots allt förra året med 12 26, herr Palme! Vi förlorade marknadsandelar på både exportoch hemmamarknaden. Det krävs stora ansträngningar för att återvinna vad vi tappat. ”Det finns överväldigande dokumentation att snedvridningen av prisoch kostnadsrelationen — vid fast D-markskurs — har varit orsaken till att exporten starkt släpat efter och att Sverige förlorat marknadsandelar.” Uttalandet är professor Erik Lundbergs. Den ekonomisk-politiska debatten har, fortsätter han, ”nått en bottennivå i Sverige”, när oppositionen och ekonomer inom LO och TCO inte vill acceptera denna förklaring. En bottennivå, herr Palme! Ända sedan 1974 har vår ekonomiska politik varit inriktad på att överbrygga den internationella lågkonjunktur som följde i de fyrdubblade oljeprisernas spår. Denna politik var delvis framgångsrik. Sverige kunde hålla den öppna arbetslösheten på lägre nivå än flertalet jämförbara länder. Men överbryggningspolitiken har — också i förening framför allt med kostnadsutvecklingen under 1975 och 1976 — skapat svåra problem. De har främst kommit till synes i ett växande underskott i handelsoch bytesbalansen och i ett däremot svarande behov av upplåning utomlands. Ju längre en mer markerad uppgång i världskonjunkturen låtit vänta på sig, desto mer har svårigheterna skärpts. Även i år har konjunkturutvecklingen blivit en besvikelse. Tillväxten inom OECD-området tycks komma att stanna vid knappt 4 96. Den förstärkning i konjunkturförloppet som vi hoppades på i våras har inte kommit till stånd. Inte heller för 1978 bör man enligt konjunkturinstitutet räkna med någon tydlig uppgång, även om läget förväntas bli bättre under loppet av 1978. För ca ett år sedan blev Kjell-Olof Feldt tillfrågad om vad som skulle hända, om konjunkturutvecklingen inte skulle motsvara den dåvarande socialdemokratiska regeringens förväntningar hösten 1976. ”Det vore verkligen allvarligt”, blev svaret. ”Men”, tillade han, ”detta kommer inte att inträffa.” Men det ”allvarliga” inträffade som bekant. Och det är i den allvarliga verkligheten som den nya regeringen haft att utforma sin ekonomiska politik. Massiva insatser har gjorts på arbetsmarknadspolitikens och industripolitikens områden. Under året har i genomsnitt 160 000 personer, närmare 4 26 av arbetskraften, fått sysselsättning genom olika åtgärder. I slutet av januari presenterades ett sysselsättningspaket på 1,5 miljarder kronor. I juni fattades beslut om förlängning av det programmet. I början av denna månad togs ett nytt arbetsmarknadsprogram för vintern och våren 1978 på sammanlagt ca 2 miljarder kronor. På motsvarande sätt har insatser gjorts på näringspolitikens område för att stödja företag som har möjligheter att leva vidare och för att hindra friställning av arbetskraft i branscher som hamnat i akuta krissituationer. Det har gällt bl.a. stålindustrin, varv, sjöfart, tekoindustrin och den manuella glasindustrin. Nu väntar järnoch specialstålbranscherna på stöd. Nästa månad framläggs förslag rörande den mindre företagsamheten. Redan beslutade näringspolitiska insatser uppgår till nära 7 miljarder kronor. I lån och garantier överstiger insatserna 10 miljarder. Därmed har det varit möjligt att hålla arbetslösheten på en betydligt lägre nivå än under åren 1971-1973, då vi också var inne i en lågkonjunktur — om än mindre djup och besvärande än den nuvarande. Regeringspolitiken har dessutom inriktats på att mildra effekterna av arbetskraftskostnadsstegringen under 1975 och 1976, att förstärka den svenska exportindustrins och den importkonkurrerande industrins internationella konkurrensförmåga samt att begränsa den fortsatta kostnadsutvecklingen. Låt mig erinra om följande åtgärder. 2. Förra höstens skatteomläggning för 1977, syftande till att underlätta avtal på arbetsmarknaden inom ramen för det samhällsekonomiska utrymmet. 3. Begränsningen till hälften av den höjning av socialförsäkringsavgifterna som socialdemokraterna föreslagit för att finansiera skatteomläggningen. 4. Förslag i höst om halvering av den allmänna arbetsgivaravgiften fr.o.m. nästa år och om en total avveckling inom inre stödområdet samt senare om löneskattens totala avskaffande. 5. Förslag i går om ännu en skatteomläggning avseende 1978 samt om indexreglerade skatteskalor, med samma motiv som förra året — att underlätta avtal inom det utomordentligt begränsade utrymme för löneökningar som finns i år. Vi har inte gjort detta för företagarnas eller företagens skull utan för alla de människors skull som har sin försörjning i dessa företag — och för landets skull, för vårt välstånds skull. Men Olof Palme talade nyss om splittring och orättvisor mellan grupper i samhället. En nödvändig beståndsdel i regeringens stabiliseringspolitik har varit nedskrivningen av den svenska kronan och beslutet att lämna den s.k. valutaormen. Den effektiva justeringen av kronans värde uppgår till 15 26. Det innebär en betydande inhämtning av den förlust i konkurrenskraft som Sverige ådrog sig under 1975 och 1976 och möjliggör en mer optimistisk exportprognos för 1978 än vad som annars varit möjligt. När Sverige gick in i ormsamarbetet 1973 skedde det utan att den dåvarande regeringen öppet klarlade följderna för vårt vidkommande av anknytningen till D-marken. Det borde ju ha framstått som självklart, att detta slags valutasamarbete måste förutsätta att Sverige förde en med Västtyskland parallell ekonomisk politik. Så blev inte fallet. Sverige bedrev i stället en klart avvikande politik. Undan för undan försämrades våra kostnadsrelationer till Västtyskland. När den tyska marken fortlöpande uppvärderades gentemot utomstående valutor — bl.a. dollarn —- följde den svenska kronan med upp. Vår konkurrenskraft försämrades och vi tvingades devalvera. Den fråga regeringen hade att ställa sig i somras var, om ett fortsatt valutapolitiskt samarbete med bl.a. Västtyskland var möjligt eller lämpligt med hänsyn till våra egna nationella intressen. Vi fann att så icke var fallet. Valet stod mellan att antingen bli tvungna att föra en med den västtyska snarlik, mycket restriktiv ekonomisk politik — något som ansågs oförenligt med våra sysselsättningspolitiska strävanden — eller att räkna med återkommande växelkursjusteringar inom ramen för ormsamarbetet. I det senare fallet skulle tilltron till både samarbetet inom ormen och den svenska ekonomin ha försvagats. Regeringen beslöt därför att Sverige skulle lämna ormen. Om Sverige genom interna ekonomiskt-politiska åtgärder kan hålla tillbaka prisoch kostnadsutvecklingen mer än genomsnittet av övriga industriländer skapas emellertid möjligheter för en framtida uppvärdering av den svenska kronan. I ett sådant läge blir det naturligt för oss att medverka i ett västeuropeiskt samarbete. Detta har regeringen klart deklarerat. Var socialdemokraterna själva står då det gäller valutapolitiken är oklart —- lika oklart och lika motsägande som det mesta som präglar deras politik. Jag vill därför till dem ställa följande frågor: Tror socialdemokraterna att den svenska industrin skulle ha haft bättre möjligheter att finna avsättning för sina produkter och att ge sysselsättning här i Sverige, om den svenska kronan i dag legat nära 20 96 högre i förhållande till D-marken än den gör efter regeringens åtgärder? Eller rakt på sak: Var devalveringen felaktig eller var den det inte? Skulle vi ha bibehållit samma kronkurs som tidigare? Tror ni att vår industris möjligheter att hävda sig skulle ha varit bättre, om socialförsäkringsavgifterna — som socialdemokraterna velat — i dag varit 1,5 26 högre? Tror ni att bytesbalansen och sysselsättningsmöjligheterna skulle ha varit bättre, om den allmänna arbetsgivaravgiften fr.o.m. nästa år skulle vara 2 26 högre än vad regeringen föreslår och 4 96 högre inom det inre stödområdet? Jag väntar svar. Jag skulle också gärna vilja ha en beskrivning av de mekanismer som skulle göra det möjligt för Sverige att ha bättre konkurrensförutsättningar i ett ännu högre kostnadsläge än det vi har i dag. Herr talman! Inte något enda land kan år efter år leva med växande underskott i sina bytesförhållanden med omvärlden och täcka bristen på eget totalt sparande genom en växande upplåning utomlands. Den situation som vi nu befinner oss i — som bl.a. kännetecknas av att vi med utländska lån finansierar vår u-hjälp, våra turistresor och räntorna på tidigare lån — ställer utomordentligt stora krav på vårt näringsliv. Det kommer att bero på vår exportoch utlandskonkurrerande industris produktionsförmåga, produktivitet och konkurrenskraft över huvud taget, om vi skall komma till rätta med våra ökande balansproblem. Vi måste därför satsa på industrisektorn. Att vi inte kan konsumera oss ur krisen borde vid det här laget vara klart för alla. Det är mot den här bakgrunden oroande att investeringsutvecklingen är så svag som den är. Industriinvesteringarna kommer under året att minska med över 13 96 och nästa år troligen med ytterligare 11 926. Detta har ett direkt samband med dagens överkapacitet i produktionsresurser och lager, med minskande orderstockar och svag orderingång samt med lägre lönsamhet än någonsin tidigare. För att stimulera näringslivets investeringar har regeringen bestämt sig för att helt frisläppa investeringsfonderna för konjunkturutjämning för byggnadsoch maskininvesteringar i hela landet. De får nu tas i anspråk även för åtgärder på marknadsföringens område. Företagen medges också rätt att utnyttja ett tioprocentigt investeringsbidrag och att använda investeringsfondsmedlen till 100 96. Trots nedskrivningen av kronans värde kommer enligt konjunkturinstitutet den volymmässiga exportuppgången under 1977 att stanna vid 0,2 26. Siffran är inte något mått på devalveringens effektivitet. Det tar tid innan en devalvering får effekt i volymutveckling och bytesbalansförstärkning. Importutvecklingen har pressats ner väsentligt — konjunkturinstitutet räknar med en minskning för 1977 på 1,3 26. Därigenom har en ytterligare försvagning av bytesbalansen kunnat begränsas. För 1977 beräknas bytesbalansunderskottet uppgå till hela 18 miljarder kronor — en alltför hög siffra. Jag vill emellertid understryka den genuina osäkerhet som vidlåder denna siffra. Den internationella konjunkturutvecklingen kan bli mer gynnsam än vad konjunkturinstitutet tror. Devalveringen kan få ett snabbare genomslag än vad kalkylerna förutsätter. En viss förbättring av bytesbalansen under 1978 är enligt min mening trolig. De stabiliseringspolitiska åtgärderna har givetvis påverkat priserna här hemma, och detta är oundvikligt. Vårens mervärdeskattehöjning syftade ju till att styra över resurser från konsumtion till produktion och från importtill exportsidan. De fick givetvis genomslag på konsumentprisindex. Också nedjusteringen av kronan får sådana konsekvenser. I själva verket är just detta avsikten — att göra den inhemska produktionen prismässigt mer konkurrenskraftig i förhållande till importen. Konjunkturinstitutet beräknar nu prisuppgången under loppet av 1977 till 13 96. Detta är en oacceptabel prisstegring på sikt. Jag har många gånger stått här i talarstolen och anklagat den förra regeringen för att ägna prisfrågorna alltför litet intresse under de tre år då prisstegringen var 10 926 varje år. Inflationen är ett samhällsont, som med alla krafter måste bekämpas. Jag har inte ändrat uppfattning därför att jag har bytt jobb. Det bör ändock observeras, att dagens prisstegringar är en följd av den ekonomiska politik som förts mellan 1973 och 1976 — eftersläpande konsekvenser. Världens i särklass högsta marginalskatter samt de lönekostnader som då släpptes fram och de arbetsgivaravgifter som lades ovanpå löneökningarna, påverkar alltjämt vår prisutveckling. När arbetskraftskostnaderna ökar med mer än 40 96 samtidigt som industriproduktionen minskar och produktivitetstakten sjunker, då kan prisnivån inte förbli opåverkad. Detta är så självklart att det inte skulle behöva sägas. Ovanpå de prisökningar som har sin rot i det förflutna kommer nu effekterna av de åtgärder som den nya regeringen helt enkelt tvingats vidta för att stärka vår försvagade konkurrensförmåga. Om dessa effekter frånräknas, då har inflationen varit lägre i år än förra året. Prisstegringen uppgick då under de första nio månaderna i år till 5,4 26. Motsvarande siffra var förra året 6,1 26, dvs. 0,7 procentenheter mer. Denna förklaring är naturligtvis till ringa tröst för den som finner att pengarna inte räcker till. För honom eller henne är orsaken till prisstegringarna likgiltiga. Men för vår bedömning av framtiden — en bedömning som även herr Palme borde kosta på sig att göra — är likväl en sådan analys hoppingivande. Vi bör kunna dämpa inflationstakten. Konjunkturinstitutet räknar nu med en uppgång i konsumentprisindex under nästa år på 8 26. Siffran kan komma att bli lägre. Ett nästan avgörande villkor för dessa beräkningar är att lönekostnadsutvecklingen håller sig inom de marginaler som samhällsekonomin medger. Stora kostnadsökningar är redan intecknade för nästa år — trots sänkningen av den allmänna arbetsgivaravgiften. De sammanhänger med årets avtal och med införandet av den femte semesterveckan. De nya skatteskalor som regeringen nu framlagt syftar till att underlätta för parterna på arbetsmarknaden att nå ett avtal inom de ramar som det samhällsekonomiska utrymmet uppställer. Syftet är också att förhindra att inflationen automatiskt höjer medborgarnas skatt. I förhållande till vad som annars skulle inträffa ger förslaget alla grupper lägre skatt år 1978. Samtidigt indexregleras de nya skatteskalorna. Herr talman! Det gångna året har varit besvärligt för oss alla. Prisstegringarna har varit stora. Trots skattesänkningar och löneökningar har stora grupper fått en viss standardförsämring. Den privata konsumtionen har varit i stort sett oförändrad jämfört med 1976. Det innebär att våra pensionärer fått en viss förbättring och de aktiva åldersgrupperna en viss försämring. Inte heller för nästa år kan någon standardökning utlovas. Konjunkturinstitutet räknar med en minskning av den privata konsumtionen med 0,3 96. I herr Palmes s.k. Metall-tal och det anförande han höll här nyss, får vi veta att allting i år skulle ha varit mycket, mycket bättre, om socialdemokraterna fått behålla regeringsmakten. Men vad vi inte får veta, det är hur detta skulle ha gått till. Eller med vilken annorlunda politik socialdemokraterna skulle ha kunnat förverkliga allt det goda som de nu — i efterhand — vågar lova vårt lands medborgare. Går vi till källorna, bl.a. socialdemokraternas alternativ till regeringens finansplan i januari, kan vi konstatera att deras recept då var en ”stram” ekonomisk politik. ”Stram” innebär ju inte precis att folk får det bättre. Ordinationen motiverades med att den internationella konjunkturen redan vid årsskiftet var definitivt på väg uppåt. Man räknade med betydligt ökad export och växande företagsvinster. Därmed skulle ekvationen gå ihop. I juni, ett par månader senare, var socialdemokraterna mogna att skjuta på åtstramningen till den 1 januari nästa år. Då skulle konjunkturförbättringen med säkerhet infinna sig och rädda Sverige. Under mellantiden tog de avstånd från regeringens momshöjning, som genomfördes för att strama åt ekonomin, för att minska importtrycket samt för att stärka exportansträngningarna. Och nu tar de tydligen — jag har inte fått svar på den frågan ännu — avstånd från devalveringen liksom också från löneskattesänkningen, allt åtgärder vidtagna för att stärka företagens konkurrenskraft. Ingenting — inte ett dugg — av detta går ihop. Det är politiskttaktisk hackmat för hela slanten. Herr talman! Regeringen kan inte utlova några lysande tider för 1978. Men jag tror att vi ändå kommer att kunna iaktta tecken till en successiv förbättring för den svenska ekonomin. Även om mer påtagliga bevis och siffror saknas, tycker jag mig kunna iaktta en vändning åt rätt håll utomlands. Bytesbalansen kommer fortfarande att vara besvärande negativ. Men de volymmässiga relationerna mellan export och import kommer att vara mera tillfredsställande. Minskningen i totalproduktionen torde förbytas i en uppgång. Läget på arbetsmarknaden borde mot slutet av 1978 förbättras och stabiliseras. Krisstämningen inom näringslivet torde komma att minska. Prisutvecklingen blir mera gynnsam. Vi kommer att bli varse att vi passerat botten och är på väg uppåt.

Herr talman! Vi har de här veckorna bevittnat hur våld och terror använts i en skoningslös kamp mot demokrati och människovärde. I Sydafrika tillgriper de styrande rasisterna ett alltmer ohöljt förtryck för att söka bevara sina privilegier. Också kristna och andra ledare som förespråkat icke-våld mördas eller sätts i fängelse. Arrogant avvisar apartheidregimen tanken att människor har lika värde, oavsett hudfärg. I Västtyskland söker små terrorgrupper skaka demokratin med skräck och våld, kidnapping och mord. De kan inte ens själva tro att de skall kunna övertyga det västtyska folket om att de med terrorn som redskap kan skapa ett bättre samhälle. Vad de möjligen hoppas är att kunna provocera till våld också från demokratins företrädare. I båda fallen är våldet ett uttryck för politisk svaghet. Rasistregimen i Sydafrika skulle falla sönder i samma ögonblick den gav alla landets medborgare rätten att säga sin mening i fria val, med allmän och lika rösträtt. Den representerar bara en liten minoritet, förblindad av rastänkande. Det förtryck vi nu ser i Sydafrika måste bli en signal till den övriga världen att skärpa kampen mot rasförtrycket. Vi måste i praktisk handling göra klart att varje vägran att ge upp apartheidpolitiken kommer att direkt drabba rasisterna själva och deras ekonomi. Terrorgrupperna i Västtyskland skulle i val få stöd för sin förvridna samhällssyn av en försvinnande liten del av landets befolkning. Det är just därför de tillgriper våld i stället för argument, slår besinningslöst i stället för att gå ut i öppen debatt för att övertyga människor. Rättsstaten står inför den svåra avvägningen att med fasthet försvara sig mot de här grupperna och samtidigt vägra falla för frestelsen att göra det öppna samhället mera slutet. Först om demokratin av rädsla för terrorismen skulle börja tumma på demokratins principer, har Baader-Meinhof-gruppen vunnit en framgång. Den svenska hållningen är klar. Vi stödjer frihetsrörelserna i södra Afrika därför att de vill fälla en diktatur. Vi hoppas intensivt på framgång för regeringen i Västtyskland därför att den vill försvara en demokrati. Apartheid i Afrika och terrorismen i Europa är samma andas barn: föraktet för frihet och folkstyrelse, försöken att med våld bevara eller förstöra det man inte kan uppnå genom stöd från människorna själva. Så över till den svenska debatten. 1970-talets diskussion har på ett nyttigt sätt skärpt vår uppmärksamhet på krav som tidigare ofta nonchalerades: en god miljö, ett mänskligare arbetsliv och att fler skall vara med och fatta beslut närmare de berörda människorna. Men det har samtidigt funnits och finns inslag i debatten som är mer ofruktbara. Ett sådant är en överdriven misstänksamhet mot vetenskap och teknik. Ett annat är föreställningen att våra problem skulle lösas bättre om våra ekonomiska resurser inte längre ökade. Under 1950 och 1960-talen fanns en kanske alltför optimistisk syn på vad vetenskap och teknisk utveckling kunde ge för framtiden. Den moderna teknologin hyllades i alla tonarter som en källa för framtida välstånd. Men mot den synen kom en reaktion, och som så många gånger förr slog optimismen över i sin motsats: en allmän misstänksamhet mot vetenskap och teknik och ibland t.o.m. en ovilja att analysera samhällsproblemen i mer förnuftsbestämda banor. Den tendensen är farlig. Den står i skarp motsatsställning till en bärande liberal idé: uppfattningen att samhället kan bli bättre genom gemensamma insatser, att människorna kan förbättra sina livsvillkor genom ett handlande grundat på fördjupad kunskap och vilja att ta vetenskap och teknik i den sociala nyttans tjänst. Miljöproblemen, som brukar användas som exempel på teknikens härjningar, ger utmärkta exempel på kunskapens betydelse. Många miljöproblem har skapats genom okunnighet och dålig teknik — det är genom ökad kunskap och förbättrad teknik som de kan lösas eller bemästras. Arbetslivets utveckling visar vad det handlar om. Genom löntagarnas medbestämmande i arbetslivet, genom skärpta lagar och krav, skapar man förutsättningar för att steg för steg göra arbetslivet mänskligare och mer stimulerande. Men då krävs också vilja och förmåga till vetenskapliga satsningar, till förändringar i produktionsprocesser. Bara ett samhälle som vårdar och utvecklar sin vetenskapliga och tekniska förmåga kan klara framtidsproblemen. Också i fråga om synen på betydelsen av att våra samlade resurser växer kom en reaktion som riskerat att föra vilse. Många debattörer har hävdat att ekonomisk tillväxt inte är så viktig eller t.o.m. skadlig. De senaste årens praktiska erfarenheter i Sverige liksom i andra länder visar klarare än någon teoretisk diskussion hur fel den tanken är. Under de sju år som hittills gått av 70-talet har bruttonationalprodukten inte ökat mer än vad vi brukade klara på två år under 1960-talet. Industriproduktionen ökar inte sedan ett par tre år. Investeringarna har minskat, och oroande rapporter från industrin är ständiga följeslagare för oss alla. Den uteblivna tillväxten har inte gjort det lättare att motverka stress och konkurrensanda och skydda de sämst ställda, som en del trott. Tvärtom: när det blir svårigheter i ekonomin tvingar sig strukturrationaliseringar fram mycket snabbare än vad som annars skulle bli fallet. Det ökar känslan av tryck och oro för människorna. När ekonomin expanderar får vi däremot en chans att klara omställningar utan arbetslöshet. Och arbetslöshet går i regel ut över de sämst ställda: de med dålig yrkesutbildning, de nya på arbetsmarknaden, framför allt ungdomarna, äldre som får svårt att hitta ett nytt jobb om de blir utan det de tidigare hade, de som bor i områden där sviktande branscher dominerar sysselsättningen. Dessutom: med liten tillväxt får vi mindre resurser för reformer. Regeringen har nu inlett ett budgetarbete som blir mycket tufft, därför att redan beslutade utgifter och automatiska utgiftsstegringar ger många miljarder i underskott på budgeten 1978/79. Om man satsar på de mest utsatta grupperna — de äldre, de sjuka och omsorgen om barnen — så kan man aldrig komma ifrån att i ett hårt budgetklimat tvingas man skjuta upp andra angelägna reformer. En ekonomi som inte utvecklas gör också avtalsrörelsen mera besvärlig. Lika många som förr skall dela på mycket mindre av nya resurser. Det blir en hård kamp om en kaka som inte växer eller växer långsamt. Det minskar ofta utrymmet för satsningar på vissa grupper eftersom följden kan bli minskningar i reallön för andra grupper. På alla håll bevakar man då mycket mera noga egna tillgångar än när en ökning av resurserna ger mer av handlingsfrihet. Det blir svårare att få människor att ställa upp på insatser för dem som har det kärvt i ett samhälle med liten tillväxt. Och det kan lätt breda ut sig någon sorts syndabockstänkande i samhället — man skyller helt felaktiga ekonomiska svårigheter på invandrare eller på andra grupper eller på att u-länderna säljer för billiga varor. Vi ser nu också tydligare än förr att tillväxt handlar om resurser för viktiga ändamål. Med expansion i ekonomin får vi betydligt större möjligheter att tillgodose angelägna krav som daghem, vård och miljöskydd. Också den privata konsumtionen upplevs av de flesta som viktig för välfärden. Man får nog leta länge bland inkomsttagare i vanliga lönelägen och bland barnfamiljerna för att hitta några som tror att det bara är en del ”onödiga prylar” som man behöver dra in på när ekonomin gör det nödvändigt att strama åt. Det blir i stället svårare att orka med viktiga delar av den egna konsumtionen: en hygglig matstandard, bra kläder, en trevlig bostad, någon resa och annat sådant. Inte heller tesen att mindre tillväxt skulle vara bra för u-länderna har visat sig hålla. När vi måste dra ner på importen går det också ut över u-ländernas exportmöjligheter. Och det blir svårare att få opinionsstöd för u-landsbistånd i ett läge där hundratusentals människor i Sverige får kämpa hårt för att klara samma standard som de hade förra året. Vi bör alla ta vara på den lärdom som 1970-talet gett oss. Ökade ekonomiska resurser är en nödvändig förutsättning för att vi framgångsrikt och på lång sikt skall kunna möta angelägna behov. Därför är det nu så ofantligt viktigt att ge vårt näringsliv förutsättningar att utvecklas, att få ny fart i svensk ekonomi. Därför måste vi också ärligt konstatera, att den uteblivna tillväxten gör de politiska avvägningarna i t.ex. fördelningspolitiken både mycket svårare och mycket viktigare. Jag skall inte nu fördjupa mig i orsakerna till de svårigheter som drabbat svensk ekonomi. En helt avgörande förklaring är den som Olof Palme angav i en klarsynt del av sitt tal på Metallkongressen. Jag citerar: ”Vi satsade gemensamt på expansiv politik för att värna sysselsättningen och därmed söka övervintra under den internationella lågkonjunkturen. Vi räknade allmänt med att den uppgång som begynte under första halvåret 1976 skulle fortsätta under 1976 och 1977. Vi fick inte den uppgång som alla räknade med. Det var en svår missräkning. Det har ställt den borgerliga regeringen inför en rad problem som också vi hade drabbats av.” Så har företagen nu tvingats att dra ner produktionen för att kunna börja minska de väldiga lagren i stället för att som tänkt var kunna både öka produktionen och sälja av överlagren till goda priser. Den förändrade lagersituationen förklarar hela den nedgång i bruttonationalprodukten som konjunkturinstitutet förutser för i år. Men till det som Olof Palme anförde på Metallkongressen måste vi också lägga kostnadsökningen på våra varor, som hindrat Sverige från att få rimlig del i den uppgång som trots allt skett på våra viktigaste exportmarknader. Att konstatera att kostnadsproblemet föreligger är självfallet inte att rikta någon speciell anklagelse mot just löntagarna. I en som det visade sig falsk optimism 1974-1975 lockades alla — löntagare, arbetsgivare, politiker — att på olika vägar överanstränga samhällsekonomin och höja kostnaderna utöver vad det fanns underlag för. Avgörande nu är hur vi möter de svårigheter som svensk ekonomi befinner sig i. Två frågor är då helt centrala: 1. Hur skall vi kunna stärka konkurrenskraften för det svenska nä ringslivet? 2. Vilken avvägning skall vi göra mellan olika, angelägna anspråk i ett läge utan betydande ekonomisk tillväxt? Regeringen har redovisat en klar hållning i de här båda grundläggande frågorna. Konkurrenskraften stärker vi framför allt genom att se till att svensk industri kan få arbeta med en kostnadsutveckling som inte rusar ifrån kostnadsökningarna i andra länder. Regeringen har sedan hösten 1976 skrivit ner kronan med sammanlagt effektivt ungefär 15 26. Det skall lägga grunden för expansion längre fram, liksom den socialdemokratiska devalveringen 1949 på omkring 30 26 lade grunden för 1950-talets utveckling. Vi lämnar knytningen till den tyska D-marken. På så vis får regeringen möjlighet att föra en mer ambitiös sysselsättningspolitik än Västtyskland, utan att det slår så hårt mot vår konkurrensförmåga på världsmarknaden. Vi avvecklar också den allmänna arbetsgivaravgiften och stoppar på så sätt utvecklingen mot ständigt ökade skatter och avgifter på arbetskraften. Det ger i sin tur bättre förutsättningar för att klara lugna avtalsrörelser. Till det bidrar också reformeringen av vårt skattesystem, med lägre marginalskatt i vanliga inkomstlägen och inflationsskydd. Många andra åtgärder måste till — stora insatser i branscher med alldeles speciella problem, som teko, varven och stålindustrin, stöd till forskning och utveckling, bättre villkor för mindre företag, hjälp med exportsatsningar m.m. Men vad vi gör för att återställa Sveriges kostnadsläge ger den nödvändiga grunden för att andra insatser skall bli framgångsrika och för att sysselsättningen skall tryggas. Också i fördelningsfrågan har regeringen klargjort sin syn. När tillväxten uteblir väljer vi att i första hand värna om dem som är hårdast utsatta: dels de som är eller riskerar att bli arbetslösa, dels de grupper — Särskilt äldre och barn — som är mest beroende av sociala insatser från stat och kommun. Planen på 100 000 nya daghemsplatser under fem år skall fullföljas, därför att bristen på god barnomsorg hotar barnens trygghet, fyller föräldrarnas vardag med slit och oro och försvårar jämställdheten mellan kvinnor och män. Insatserna för de äldre i bl.a. vården måste ökas, därför att en växande andel äldre människor i vårt land har rätt att begära att det finns god vård och mänsklig kontakt när de så behöver. Jag skall inte dölja att det här vägvalet leder till mindre utrymme för de redan yrkesverksamma i trygga jobb. Det är en ofrånkomlig följd av en medveten solidaritetspolitik. Att klara sysselsättningen har hela tiden varit ett övergripande mål för regeringen. Och jag instämmer i statsministerns konstaterande att det är motsatsen till högerpolitik. De yttre hoten mot full sysselsättning har varit större än kanske någon gång tidigare under efterkrigstiden. Svag internationell konjunktur i oljekrisens kölvatten, svåra branschkriser och snabba kostnadsökningar har lett till mycket stora påfrestningar. Den moderna svenska arbetsmarknadspolitiken har ställts på sitt hittills svåraste prov. Vi har inte tvekat att använda de instrument vi har till vårt förfogande och hitta de nya redskap som krävts. Det har också gett goda resultat. Sysselsättningsläget hade varit dramatiskt mycket allvarligare utan de omfattande arbetsmarknadspolitiska insatser som regeringen satt in. Antalet sysselsatta i Sverige är, som Thorbjörn Fälldin sade, högre än någonsin, och arbetslösheten är från internationell synpunkt utomordentligt låg. Ungefär 4 96 av arbetskraften får jobb eller utbildning genom arbetsmarknadspolitiken. Under en ”normal” månad får ungefär 30 000 personer sysselsättning genom beredskapsarbeten — i kommuner, stat eller företag. 70 000-90 000 befinner sig i arbetsmarknadsutbildning av något slag i företag eller i särskilda skolor. 25 000 får arbete i skyddad eller halvskyddad verksamhet och 15 000 som arkivarbetare. I genomsnitt är det mellan 150 000 och 200 000 människor som får direkt sysselsättning genom arbetsmarknadspolitiken. Arbetslösheten har som en följd av det här kunnat hållas på en mycket låg nivå, omkring 2 96 eller därunder. Nu säger en del att de arbetslöshetssiffror som vi redovisar är osanna, att arbetslösheten egentligen är 4—5 96 eller t.o.m. 8-10 96. Tanken är då att de som utbildas eller har beredskapsarbeten ”egentligen” bör betraktas som arbetslösa. Jag kan inte dela den uppfattningen. För det första bör vi komma ihåg att de som t.ex. deltar i arbetsmarknadsutbildning ju inte är samma personer från tid till annan. Efter avslutad utbildning slussas de allra flesta ut på den öppna arbetsmarknaden. Under utbildningstiden lägger de alltså grunden till ett framtida förvärvsarbete. Utbildning och omskolning utgör i ett föränderligt samhälle för allt fler ett naturligt inslag någon eller några gånger i livet. Och för de flesta innebär ju inte utbildningen att de sedan tvingas ta ett sämre arbete än vad de annars hade kunnat få — tvärtom. De ökar sin handlingsfrihet och sina möjligheter att få ett bra jobb. För det andra vill jag peka på den betydelse som praktikoch beredskapsarbeten för ungdomar har haft som inkörsport till arbetsmarknaden. Omkring tre av fyra ungdomar som anvisats s.k. enskilt beredskapsarbete med stöd av ett bidrag på 10 kr. i timmen har sedan fått fast jobb på samma arbetsplats. För det tredje är de arbeten som utförs som beredskapsarbeten ofta till mycket stor nytta. Man kan ta vägbyggandet som exempel. Uppe i Norrbotten och Västerbotten byggs huvuddelen av vägarna som beredskapsarbeten. Det är naturligtvis oerhört viktigt för de människor som bor där, för att göra avstånden i Norrland kortare. Samma sak gäller tidigareläggningen av en hel rad olika industribeställningar. Men genom att konjunkturuppgången dröjer och företagens lager delvis är överfulla kvarstår hoten mot sysselsättningen under den kommande vintern. När industrin minskar antalet anställda sker det till stor del genom att man begränsar nyanställningarna. Det är ett av skälen till att ungdomens möjligheter att få arbete kraftigt har försämrats. Antalet varsel om uppsägningar har också ökat. Därför satsar vi nu ytterligare omkring 2 miljarder kronor under hösten, vintern och våren för att möta riskerna för en växande arbetslöshet. De åtgärder vi sätter in bör kunna ge jobb eller utbildning åt minst 30000 personer. Våra förslag har främst två inriktningar: 1. Stöd sysselsättningen inom industrin, bl.a. genom industribeställningar och ännu större satsningar på yrkesutbildning, både inom och utom företagen — det är en utbildning som har stor betydelse för vår ekonomi och för den enskilde också på lång sikt. 2. Fullfölj och förstärk åtgärder som syftar till att ge arbete eller utbildning till ungdomar och andra nytillträdande på arbetsmarknaden, främst kvinnor. Omkring hälften av de arbetslösa är under 25 år och av dem en betydande andel under 20 år. Arbetslöshet är ett gissel för alla, men den innebär kanske för unga människor en större risk än för de flesta andra. Den rotlöshet som ungdomsarbetslösheten kan leda till kan ödelägga ett helt liv. Därför skall vi nu i handling söka förverkliga den ungdomsgaranti som vi så länge arbetat för och som förra hösten fick riksdagens stöd. Målet är att alla ungdomar skall kontaktas och erbjudas arbete, praktikplats eller fortsatt utbildning när de slutar skolan. Ett grundläggande problem i samband med ungdomsarbetslösheten är många ungdomars otillräckliga utbildning. Ser man på vilka ungdomar som är arbetslösa, så finner man att 75-80 26 av dem saknar utbildning efter grundskolan. Inte så få av de arbetslösa har dessutom avbrutit grundskolan i förtid. Ju längre utbildning ungdomar har och framför allt ju mer yrkesinriktad utbildningen är, desto mindre risk löper de att bli arbetslösa. Det finns naturligtvis en lång rad skäl till att vissa ungdomar inte fortsätter sina studier efter grundskolan och exempelvis skaffar sig en yrkesutbildning. Ett viktigt skäl är av många vittnesbörd att döma vanlig skoltrötthet. Man vill helt enkelt göra något annat än att fortsätta i samma typ av skola som den där man tillbringat nio år av sitt liv. Vi måste ägna större omsorg åt den här gruppen av tonårsungdomar, de som vill gå ut i arbetslivet direkt efter grundskolan. För deras del måste det kanske skapas något nytt system, där man varvar utbildning och praktiskt arbete. Här har sysselsättningsutredningen kommit med tankar som vi skall allvarligt pröva. Och jag välkomnar en nära samverkan mellan regering och opposition för att möta det allvarliga samhällsproblem som en omfattande arbetslöshet bland unga människor utgör. Sverige står nu och under de kommande åren inför svårigheter som mer än på länge inbjuder till konstruktivt samtal i stället för till destruktivt skällande. Svårigheterna är inte vare sig skapade av regeringen eller påhittade av regeringen. De finns i verkligheten, och alla har sin del av ansvaret. Genom att inse problemens allvar och nu ta begränsade påfrestningar kan vi lägga en fast grund för att Sverige skall komma igen som stark industrination. Det kräver av oss politiker att vi öppet beskriver verkligheten sådan den är och hederligt tar ställning i de besvärliga val vi står inför. Jag har sett att Olof Palme och andra ledande socialdemokrater reagerat inför anklagelser om att bedriva missnöjespolitik. Är det missnöjespolitik, har de frågat, att beskriva hur barnfamiljer och andra får ekonomiska svårigheter på grund av inflationen? Nej, det är alltid legitimt och angeläget att redovisa människors vardagsbekymmer. Det är också en given uppgift för en politisk opposition att kritiskt granska regeringen. Men missnöjespolitik är det att för en bredare allmänhet inte våga redovisa avgörande fakta om de ekonomiska svårigheterna som man själv erkänner i mer begränsade sammanhang. Olof Palme och andra ledande socialdemokrater har i seriösa intervjuer om ekonomin medgett att kostnadsutvecklingen har varit alltför snabb och att det försvagar Sveriges internationella konkurrenskraft. Men på möten låtsas ni som om talet om alltför snabba kostnadsökningar bara är en bluff av regeringen och en konspiration mot löntagarna. Missnöjespolitik är det också att hårt attackera regeringen för de ekonomiska svårigheterna men själv sakna varje alternativ för att lösa det dominerande problemet. Ni har sagt nej till varje förslag regeringen lagt, kritiserat varje beslut regeringen tagit, för att svensk industri skall kunna sälja till konkurrenskraftiga priser på världsmarknaden. Ni avvisar devalveringarna. Ni vill ha kvar bindningen till D-marken trots att det förutsätter att Sverige inte fäster större vikt vid den fulla sysselsättningen än vad man gör i Västtyskland. Ni motsätter er en sänkning av den allmänna arbetsgivaravgiften. Ni föreslår i stället kraftigt höjda avgifter på arbetskraften, alltså mer av skatt på sysselsättningen. Ni kritiserar förslag om sänkta marginalskatter och inflationsskydd som skulle göra det möjligt att säkra reallönelyft utan alltför kostnadsuppdrivande nominella lönestegringar. Det här är ett nejsägande som —- om det fick styra besluten — skulle leda till ökad arbetslöshet och fler nedläggningar av företag. Missnöjespolitik är det också att vägra ta ställning till avvägningen mellan olika anspråk på samhällsekonomin i ett läge utan ordentlig ekonomisk tillväxt. Regeringen har klart deklarerat att vi i det här läget väljer att i första hand värna om de hårdast utsatta: de som är eller riskerar att bli arbetslösa och de grupper — barn, sjuka och äldre — som är mest beroende av sociala insatser från stat och kommun. Ni i oppositionen är i er fulla rätt att göra en annan avvägning än vi. Men låtsas inte att det skulle vara möjligt att avdela lika mycket resurser som regeringen för insatser mot arbetslöshet, bygga lika många daghem som regeringen vill, stärka stödet till äldre lika mycket som regeringen förespråkar — och dessutom nu höja standarden för vanliga yrkesarbetande i trygga jobb. Det är inte möjligt. I solidaritet med arbetslösa, barn, sjuka och gamla får de aktivt yrkesverksamma en tid vara beredda att göra avkall på sina berättigade krav på högre standard. Om socialdemokraterna instämmer i den satsningen bör ni också öppet säga det och ärligt redovisa den ofrånkomliga innebörden. Vi i regeringen har redovisat våra båda vägval. De yrkesaktiva gör uppoffringar för att andra inte skall bli arbetslösa. De friska och aktiva generationerna gör uppoffringar inte minst för de pensionerade generationerna och för de sjuka. Anser oppositionen att det här är fel? Jag har läst några av de tal Olof Palme har hållit de senaste veckorna och slagits av hur ofta fraser fått ersätta en verklig analys av svårigheterna i vår ekonomi. Men att kraftigt höja arbetsgivaravgifterna blir inte ”löntagarvänligt” bara för att oppositionen påstår det — i stället skulle det hota jobben för tiotusentals löntagare. Att sänka marginalskatterna, som vi föreslår, är inte att gynna ”höginkomsttagarna”, hur mycket Olof Palme än fortsätter att hävda det — han gör det också i dag. I stället betyder rimliga marginalskatter mest för de breda grupperna av arbetare och tjänstemän. Och de grupperna skall inte för all framtid behöva betala ungefär två tredjedelar i skatt på ett extraknäck, en övertidsersättning eller en lönehöjning. Kommer oppositionen nu att säga nej till regeringens skatteförslag, som betyder att man börjar ta itu med dessa missförhållanden? Att attackera regeringens fördelningspolitik är inte heller att slå vakt om solidariteten, hur ofta Olof Palme än säger det — i stället bygger regeringens politik just på solidaritet med de grupper som riskerar att drabbas hårdast i tider av stora ekonomiska problem. I en demokrati kan vi inte ha som politisk metod att dölja fakta. Vi måste tvärtom bygga på människornas insikt och förmåga att förstå att också svåra beslut måste fattas om vi skall kunna återställa balansen i den svenska ekonomin. Och allt fler människor inser de sammanhangen. Det är min övertygelse att den del av svenska folket som har fasta och trygga jobb är beredd att ta nödvändiga men ändå begränsade påfrestningar nu i ansvar för framtiden och i solidaritet med människor som har det svårare.

Herr talman! Det är nästan oförsynt av mig att tränga mig in i den långa parad av statsråd, vartill de allmänpolitiska debatterna numera har förvandlats. Vi skall genomlida sex stycken innan vi kommer till middag. Det är klart att i en svår situation vill de väl kapa till sig så mycket tid som möjligt. Vi har nu lyssnat till tre som har talat länge, en och en halv timme. De undvek under denna tid att säga ett enda ord om energipolitik, trots att var och en i denna kammare och flertalet åhörare vet att det är regeringens mest brännande fråga. Det är naturligtvis någonting sjukt i detta. Herr Fälldin tog upp devalveringen och sade att det fanns myter. Låt mig klargöra. Jag fick reda på devalveringen via en svensk journalist som hade hört det i Danmark. På fredagskvällen ringdes jag upp av Thorbjörn Fälldin. Jag frågade: Är detta samråd eller är det information om ett redan fattat, oåterkalleligt beslut? Herr Fälldin sade: Detta är information om ett redan fattat beslut. Därmed avvek han helt från den tradition vi haft i Sverige. Därmed visade regeringen en total självtillräcklighet i denna fråga, och det är ingen mytbildning när vi å det skarpaste brännmärkt detta enligt vår tradition odemokratiska förfaringssätt. Sedan har jag nu lyssnat under all denna tid till väldigt mycket glåpord och svartmålning av oppositionen. Herr Bohman är värst — det fattas väl bara att han skulle säga att vi socialdemokrater är gamla, excentriska och ohyvlade, men det fick vi inte höra. Men bakom detta döljer sig ju en regering som har misslyckats med sin fundamentala uppgift att hålla ordning på Sveriges ekonomi. Ta priserna! Herr Bohman stod upp och sade att kostnadsstegringarna bara till en del är inflation, resten beror på den borgerliga regeringens åtgärder. Jag uppmanar honom att ställa sig i en snabbköpskassa och säga: ”5—6 26 är på inflationen — 8 26 beror på de åtgärder som jag har vidtagit. Hav tröst!” Kostnadsstegringarna beror ju på att regeringen har låtit en åtstramningspolitik ske genom att tillåta inflationen att rasa i höjden. Och när ni klagar, i tron att er dominans i massmedia skall tillåta detta, och säger att ni inte haft några alternativ, så kan vi peka på precis motsatsen. Vi förde en återhållsam politik i valrörelsen, men tänk om ni då hade fört fram något av Per Ahlmarks alla manande ord i dag i stället för alla löften om vårdnadsbidrag, 10 000 nya jobb, sänkta skatter och halverade priser. Vi varnade för er lättsinniga inflationspolitik i fjol höst. Vi lade fram en stramare budget just för att undvika inflationen, men ni lät inflationens orättvisa verkningar sköta åtstramningen så att vi fick en sänkt köpkraft och orättvisa verkningar i ekonomin. Jag pekade tidigare på att ni betraktar er devalvering som en bedrift, samtidigt som ni själva säger att statsfinanserna nästa år kommer att försämras med 10 miljarder kronor. Vi får alltså kalenderåret 1978 ett upplåningsbehov på 25 miljarder kronor. Jag frågade ekonomiministern: Hur skall detta kunna förenas med trovärdighet när det gäller kampen mot inflationen? Hur skall detta kunna förenas med trovärdighet för den ekonomiska politiken i utlandet, en trovärdighet som är ganska viktig? Ni har talat om att vi haft förlorade år i början av 1970-talet, då pro duktionen ökade ganska långsamt. Men detta år, 1977, är det första år någonsin i fredstid sedan vi senast hade en borgerlig regering, då den totala produktionen i vårt land har sjunkit. Den har sjunkit med över 2926. Något sådant skedde aldrig under den socialdemokratiska regeringens tid. Vi hade alltid en produktion som vi kunde använda för att förbättra välfärden, för att förbättra för människorna och för att bygga ut samhället. När vi hade en något sämre produktionsutveckling, då talade ni om förlorade år. Nu går det för första gången nedåt. Det enda som stiger i landet är priserna och de stora underskotten, underskottet i statsbudgeten och underskottet i utlandsbetalningarna. Jag tror att det i det läget är ganska farligt att försöka skylla ifrån sig genom angrepp på oppositionen eller genom ett slags skönmålning av egna bedrifter. Detta är nämligen det konkreta resultatet. Och man frågar sig om detta usla resultat, när vi har tappat så mycket produktion, har varit förgäves, eftersom ni driver landet in i allt större ekonomiska svårigheter genom att lassa på det en gigantisk skuldbörda i utlandet, ett gigantiskt underskott i statsfinanserna och en rasering av det kollektiva sparandet i samhället. Herr Bohman brukar inte precis ha vänligheter att säga om oss, men ibland säger han något som är rätt klokt. I Sollefteå, när han visserligen omnämnde min ringhet i nedsättande sammanhang icke mindre än 25 gånger — vilket torde vara svenskt rekord i glåpord — sade han likväl något vettigt när han varnade för vårt stora oljeberoende och för de väldiga prisstegringar på oljeområdet som kunde komma i början av 1970-talet. Nu sitter herr Bohman i den regering som, åtminstone enligt statsministern, fram till början av 1980-talet skall bygga färdigt fyra, fem eller sex kärnkraftsaggregat som icke skall användas. Det innebär en kapitalförstöring på 10 miljarder kronor. Med dagens oljepriser — och de är relativt sett låga i förhållande till vad man kan befara för framtiden —- innebär det dessutom 3 miljarder kronor ytterligare i utländsk valuta för att köpa olja. Jag vill fråga herr Bohman om han med hänsyn till den ekonomiska situation som vi står inför och i det perspektiv vi nu har, med ett underskott på 18 miljarder i vår utrikeshandelsbalans nästa år, anser det vara försvarbart att bygga kärnkraftverk som icke används och som ofrånkomligt leder till en valutadyr oljeimport? Jag frågade herr Fälldin om han ansåg att det fanns något att göra åt den växande förtroendeklyftan mellan stora grupper i vårt land och den borgerliga regeringen. Herr Fälldin hade inget svar på den frågan. Låt mig ta ett enkelt exempel, frågan om skatterna. Regeringen brukar ju tala om att man vill ett brett samförstånd. Jag har just fått ett skatteförslag som vi inte i sin helhet har analyserat, men man kan konstatera följande: Ni vill genomdriva en indexreglering av skatterna från 1979 — ni sköt på det ett år eftersom ni inte orkade med en sådan nu, men ni försöker smyga igenom det nästa år. Landsorganisationen är emot en indexreglering. Det är också TCO -— i varje fall i nuvarande läge, Landstingsförbundet, Kommunförbundet och socialdemokraterna. Är det ett uttryck för en vilja till samförstånd att försöka genomdriva en skatteförändring som omfattas av en sådan massiv motvilja hos mycket stora folkgrupper och för vilken entusiasmen inom centerpartiet — för att uttrycka saken milt — inte tycks vara överväldigande stor? Låt oss sedan titta på den skatteskala som har lagts fram! Den kan ju inte ses isolerad, eftersom samtidigt kommunalskatten höjs. Man har inte kunnat redovisa någon som helst finansiering av skattesänkningen. Blir det en höjd moms så slår det hårt mot de mindre inkomsttagarna. Jag har gjort ett enkelt räkneexempel som utgår ifrån den skatteskala som regeringen i går lade fram, som utgår ifrån att kommunalskatten höjs med två kronor och som räknar in den momshöjning som ni genomfört i år — den är ju ett faktum. Mitt räkneexempel visar att regeringens skatteförslag innebär att den som tjänar 30 000 kr. får en skatteskärpning på 970 kr., dvs. nästan tusenlappen jämnt. Den som tjänar 50 000 kr. får en skatteskärpning på 350 kr. Den som tjänar 80 000 kr. får en, om än begränsad, skattelindring, på 80 kr. Jag vill inte ifrågasätta att ni har motiv för att på detta sätt genomföra en kraftig skatteskärpning för de lågavlönade och ge dem som tjänar mer en liten skattelättnad. Men säg icke att detta är uttryck för en bredare solidaritet i samhället! Säg icke att detta minskar klyftorna! Det ökar klyftorna, och det kommer att öka spänningarna i det svenska samhället. Min fråga kvarstår: Hur skall ni ändra er politik för att undvika att förtroendeklyftan blir större och större? Jag såg herr Fälldins bild i tidningen häromdagen. Det var en bild som åtföljdes av centerns traditionella löfte: 400 000 nya jobb. Detta tedde sig för mig som något gengångaraktigt. Det var löften för centerns del från oppositionstiden, när man kunde leka med sifferserier och inte behövde tala om hur man skulle realisera dem. Men nu är det inte längre fråga om centerns taktiska överväganden om hur man bäst vinner röster. Nu är centern direkt ansvarig för sysselsättningen i landet. För alla de människor som nu går omkring och är oroliga för sin sysselsättning, för alla dem som är arbetslösa eller ser den ökande arbetslösheten omkring sig måste centerns annonskampanj te sig som en mycket svår utmaning. På måndagen och tisdagen ser jag dessa stora annonser: Centern lovar 400 000 nya jobb. Dagen därpå går industriministern ut och talar om att 2000 jobb skall skäras bort i tekoindustrin. Res upp till Kalix eller till Överkalix. Där är 100 resp. 300 ungdomar utan jobb. De är inte intresserade av några diffusa löften om 400 000 nya jobb någon gång i framtiden. Ge dem tio jobb i dag så blir de glada. Gå in på vilken arbetsförmedling som helst i Storstockholmsområdet, ställ dig där och säg till grabbarna och tjejerna att centern lovar 400 000 nya jobb. De säger: När då? När får vi jobb över huvud taget? Vad svarar du då? Eller åk ned till bruksorterna, åk till Söderfors eller Degerfors, åk till Sjuhäradsbygden. Ställ dig framför fabriksgrindarna med en stor megafon och säg: Centern lovar 400 000 nya jobb! Vad tror du att människorna då svarar? Jo, de säger: Får vi behålla de jobb vi har, de fattiga jobb som är grundvalen för vårt liv? Kan du lova det? Vad svarar du då? Det här är en ganska väsentlig skiljelinje. Vi socialdemokrater ställde aldrig ut sådana här löften. Vi deltog aldrig i centerns sifferlekar vare sig ni lovade 100 000 eller 400 000 jobb. Vi sade oss: Att klara sysselsättningen är ett hårt vardagsslit, där man får slåss för att få fram varje jobb i bygder som har det svårt, i branscher och i grupper som har det svårt. På den vägen gick vi fram, och det gick ganska bra. Vi har en hög sysselsättning i landet. Då är det en utmaning att försöka fly undan i sifferlekar som blir löften. Det viktigaste som människor har är deras jobb och deras trygghet. Mot dem skall man visa allvar. Det är ett slags vardagsslitets ära och ett avvisande av tomma löften och sifferlekar.

Herr talman! Först ett par ord till Lars Werner, som inledde sitt huvudanförande med att konstatera att det inte finns någon vanhävdslag för regeringar. Då tror jag att herr Werner har läst på dåligt! Det är lyckligtvis så i Sverige att riksdagen i sin granskningsrätt och i sin beslutsrätt enligt parlamentarismens regler kan avgöra en regerings vara eller inte vara. Lyckligtvis har vi här i Sverige en fri informationsmöjlighet för massmedia. Lyckligtvis har vi i Sverige vart tredje år fria val, med rättighet för alla partibildningar att ställa upp, där folket i val kan säga sitt. Det är märkligt att herr Werner gör ett påstående av denna typ. Får jag påminna om att i de länder där man hittar de flesta fränderna ideologiskt sett till herr Werner finns inte de möjligheterna. — Nog om det. Sedan, herr talman, undrar jag hur den situation skall se ut då Olof. Palme blir nöjd med kammarens debattregler. Här har Olof Palme som regeringsledamot genom nästan hela sitt aktiva politiska liv haft obe gränsad talartid i repliker och obegränsad taletid i övrigt, under det att vi som då var i opposition har måst begränsa oss till sex resp. tre minuter. Av egen erfarenhet visste vi i den nya regeringen att de reglerna inte var bra. Sedan har alla partierna i överläggningarna nått fram till att ge oppositionen ökade möjligheter att utveckla sina synpunkter för att vi skulle få en mera levande debatt med denna 15-minutersomgång, som jag tycker är bra. Likväl står Olof Palme här i talarstolen och beklagar att statsråd uppträder i denna debatt. Det är klart att debatten från hans synpunkt sett vore enklare, om det inte funnes några företrädare för regeringen som hävdade regeringens uppfattning, men det får väl finnas gränser för vad en oppositionsledare kräver också när det gäller själva debattordningen. Så några ord om delvalveringen. Herr Palme beskriver det samtal som jag fick med honom sent på fredagskvällen innan den genomfördes. Tidigare under dagen hade det inte varit möjligt att nå honom. Jag underrättade herr Palme om vad regeringen hade kommit fram till i sina överväganden. Jag underrättade herr Palme om — och det hade jag inte behövt göra, för det visste ju han också — att beslutet skulle tas på söndagen. Jag underrättade herr Palme om var jag fanns under hela lördagen och hela söndagen, därest herr Palme och socialdemokraterna hade synpunkter på denna fråga. Även om herr Palme begär det, så tror jag inte att allmänheten hade väntat sig av regeringen att vi skulle gå till herr Palme ungefär med attityden: ”Det här är besvärligt, vad skall vi göra?” Jag tycker t.o.m. att herr Palme borde ha en viss respekt för att regeringen sade: ”Vi har vid vår prövning kommit fram till den här uppfattningen. Vill ni komma med synpunkter på detta, så är vi naturligtvis beredda att ta upp en diskussion om det.” Nog är det rimligt att vi anmäler vilken uppfattning vi har kommit till. Så har det gått till tidigare, och så gick det till nu. Men för att gå till sakfrågan: Vad ville ni socialdemokrater göra i stället —- om devalveringen var fel — i syfte att generellt underlätta för svenska företag att sälja sina varor ute i världen och här i Sverige i konkurrens med importen? Nu får vi också veta att regeringen har fört en lättsinnig politik för ett år sedan. Men vari skulle detta lättsinne ha bestått? Jag vet inte att socialdemokraterna på utgiftssidan hade några invändningar mot den budget som då redovisades. Man invände t.ex. inte mot att vi satte in 1,8 miljarder för att rätta till situationen i NJA, där det hade gått snett, och åtgärder av den typen. Vad man menade med att föra en stramare ekonomisk politik var att man ville ta ut dubbelt så hög arbetsgivaravgift som regeringen från den 1 januari 1977. Jag ställde frågan tidigare: På vilket sätt skulle denna er åtgärd ha underlättat avtalsrörelsen, som var besvärlig nog ändå? På vilket sätt skulle denna ytterligare pålaga ha hållit nere priserna? Den frågan har vi ställt tidigare och har aldrig fått svar på den. Men kom då inte och gör gällande att vi skulle ha fört en lättsinnig ekonomisk politik! Herr Palme tar upp skatterna. Jag har själv redovisat att det stora problemet för låginkomsttagarna är kommunalskatternas roll och utveckling. Eftersom herr Palme kopplar ihop dessa saker vill jag påminna om att icke heller Olof Palme under sin tid i regeringsställning — eller Gunnar Sträng i egenskap av finansminister — någonsin har accepterat en politik som skulle gå ut på att man på statsskattesidan skulle justera bort effekterna av kommunala skattehöjningar. Det är alltså icke möjligt — det är fullt klart. Men när jag säger det, innebär det inte att regeringen har varit passiv inför kommunernas problem. Vi har ju här i riksdagen i stor enighet ålagt kommunerna att vara aktiva, t.ex. på barnomsorgens område. Vi har samfällt från partierna uttalat att vi måste gå vidare när det gäller åldringsvård och långtidsvård. Naturligtvis kan kommunerna inte göra detta utan att det sätter sina spår i deras utgifter. Det är inför den verkligheten vi står. I det läget har regeringen ökat det statliga stödet till kommunerna för att bedriva denna verksamhet utan att det skulle behöva slå i form av utdebiteringsökningar. Att vi i överläggningar med kommunerna har uppmanat dem att utöver vad som är nödvändigt på de nu nämnda områdena hålla tillbaka utgiftsökningar så mycket som möjligt — för att den totala ekvationen skall gå ihop — kan herr Palme och andra få verifierat av snart sagt vilken kommunalman eller landstingsman som de talar med. Får jag till detta lägga att vi genom utredningar håller på att se över hur vi skulle kunna gå vidare i skatteutjämning. När det gäller sådana skillnader som herr Palme tar fram blir det ju i samma inkomstlägen dramatiska skatteskillnader beroende på om den kommunala utdebiteringen är hög eller låg. Vi vet ju att spännvidden där ännu är stor. Vi försöker också gå fram den vägen. Jag har pekat på vad vi har gjort för de direkt lågavlönade. Vi hade kunnat föreslå en skattesänkning med högst 2 26 från botten — det är uttaget i det första skiktet, som dessutom är ganska stort när det gäller den statliga skatten. Om vi hade höjt grundavdraget hade det fått rena marginaleffekter, som skulle ha gett stora lättnader för dem som har hög marginalskatt och små lättnader för dem som har låg. Vi hade dessutom berövat kommunerna ett skatteunderlag, och det skulle ha drivit fram en ännu högre utdebitering för att kommunerna skulle få in samma skattebelopp. Vi valde då i stället att gå vidare genom att höja avdraget på slutskatten från 250 till 400 kr. Herr Palme och alla andra som på allvar sysslar med att försöka påverka den statliga skatteskalan vet att varje procentuell förändring tidigt i skatteskalan kostar en förfärlig massa miljoner och att det är kompositionen av det här inom ett givet utrymme som leder till svårigheter. Men när det gäller den föreslagna förändringen av statsskatteskalan försäkrar jag att den är till fördel för lågoch mellaninkomsttagarna. Det omdömet fällde jag tidigare här i dag, och det står kvar. Men jag har också understrukit tidigare och säger det gärna igen att vi fortsätter med översynen av kommunalskatterna. Regeringen driver landet till ökade svårigheter, står Olof Palme och säger i denna talarstol. Jag sätter värde på att Olof Palme gång efter annan på senare tid har påpekat att också om han nu hade suttit i regeringen skulle det ha funnits svårigheter. Jag har här redovisat regeringens åtgärder. På vilket sätt skulle ni ha kunnat förstärka dessa åtgärder men minska upplåningen, om ni inte skulle ha gått ut till människorna och tagit högre skatter för att på den vägen reducera deras köpkraft? Förklara den ekvationen!